Fru talman! Carl-Oskar Bohlin har frågat mig hur jag ser på Arabförbundets, i vilket Palestina ingår, fördömande av Sverige i relation till det utlovade extra kravställandet på Palestina, hur jag bedömer Palestinas efterlevnad av mänskliga rättigheter för exempelvis hbtq-personer samt hur det svenska kravställandet på Palestina med inriktning mot mänskliga rättigheter kommer att ta sig uttryck framöver.Vad gäller frågan om Arabförbundets uttalande om Sverige hänvisar jag till mina svar i interpellationsdebatten den 20 mars. Vad gäller frågan om relationen Sverige-Palestina kan jag konstatera att Sverige har långa och goda relationer med Palestina. Palestinas ambassadör i Stockholm, Hala Husni Fariz, har uttryckt det väl genom att säga att "våra relationer med Sverige är djupa, långvariga och har stärkts ytterligare genom erkännandet av Palestina och det historiska besöket av president Mahmoud Abbas". Under 2014 ratificerade Palestina FN:s grundläggande konventioner för mänskliga rättigheter utan reservationer, vilket är unikt i regionen. Ett arbete har inletts med att implementera konventionerna för mänskliga rättigheter. Sverige bidrar på olika sätt till detta arbete, bland annat genom stöd till MR-ombudsmannen, den oberoende kommissionen för mänskliga rättigheter i Palestina , organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter samt via vårt stöd till FN och EU. Mycket arbete återstår dock för att uppfylla palestiniers såväl civila och medborgerliga rättigheter som deras ekonomiska och sociala rättigheter. Hbtq-frågor är ett av de områden som står på dagordningen för Sveriges bilaterala dialog med Palestina. Efter att Sverige erkänt Staten Palestina, upprättat diplomatiska förbindelser med landet och efter att Palestina nu öppnat en ambassad i Stockholm kan denna dialog fördjupas. Genom insatser för demokrati, statsbyggande och mänskliga rättigheter inom det bilaterala biståndet till Palestina bidrar Sverige i förlängningen också till att stärka arbetet för hbtq-personers mänskliga rättigheter i Palestina. Även inom EU påtalar Sverige vikten av att inkludera dessa frågor i dialogen med Palestina.Under president Abbas besök ställde regeringen tydliga krav och uttryckte förväntningar på Palestinas regering när det gäller vikten av respekt för de mänskliga rättigheterna, där hbtq-personers rättigheter ingår. Vi var överens om kvarvarande stora utmaningar, behovet av fortsatta reformer liksom om fortsatt dialog. Detta följs nu upp inom ramen för Sveriges bilaterala samarbete med Palestina.

Fru talman! Jag valde att ställa tre frågor i min interpellation. Den första och kanske mest centrala frågan är hur utrikesministern ser på det palestinska fördömandet av Sverige, efter det att utrikesministern uttalat sitt stöd för mänskliga rättigheter, och hur hon ser på bristen på efterlevnaden av mänskliga rättigheter i Saudiarabien. Den väljer utrikesministern att inte svara på med hänvisning till att hon skulle ha besvarat frågan den 20 mars i dåvarande interpellationsdebatt.För det andra har jag här i min hand protokollet från den 20 mars. Det är på 48 sidor. Jag har läst allt, och inte med en stavelse svarar utrikesministern på denna fråga. Enda gången utrikesministern tar upp frågan är när Désirée Pethrus frågar: Hur påverkar Arabförbundet Sveriges roll som fredsmäklare i Mellanöstern? Då väljer utrikesministern att svara: Det är en fråga som inte hör till den här debatten. Det får vi avhandla någon annan gång. Det vill säga att den 20 mars har utrikesministern inte svarat på frågan, men hon gömmer sig bakom det svaret i den här debatten.

500 miljoner kronor är väldigt mycket pengar. Samtidigt ser vi i dag hur de mänskliga rättigheterna på det palestinska territoriet ständigt sätts på undantag av den myndighet som Sverige nu har bestämt att vi ska ge ökat bistånd.Vi ser hur hbtq-personer ständigt och jämt får sina rättigheter kringskurna. Det är i dag i princip omöjligt att leva som öppet homosexuell i Palestina. Vi ser hur våldet mot kvinnor ökar. Och vi ser hur den palestinska myndigheten med brysk hand slår ned meningsmotståndare och åsiktsyttringar.Mahmoud Abbas, som nu har överskridit sin egen mandatperiod med sex år, kan inte längre kallas en folkvald president. Han har förbjudit fackförbundet för offentliganställda i Palestina. Så sent som för någon månad sedan arresterades 25 studenter i Ramallah för att de uttryckt kritik mot den palestinska myndigheten.Hur agerar Sverige mot detta? Det finns ju ett universellt språk som de flesta statsledningar och myndigheter förstår, och det är pengar - money talks. Men Sveriges budskap är att vi ska premiera den här utvecklingen med 500 miljoner extra. Vad sänder det för signaler? Är det enda som utrikesministern är intresserad av huruvida Palestina har eller inte har en ambassad i Sverige? Det är nästan så man kan tolka det när man läser och hör svaret från utrikesministern.
Fru talman! Money talks var en bra ingång till mitt inlägg, för det är precis vad som har hänt i Arabförbundet. Saudiarabien har ju fått med sig andra länder, bland andra Palestina.Palestina är ett väldigt fattigt land, huvudsakligen på grund av ockupationen. Jag har talat med andra som har träffat palestinier på olika internationella möten sedan det här har skett som säger att de är så fattiga att de inte har råd att stöta sig med Saudiarabien, att det kostar för mycket ekonomiskt. Därför har man gått med i Arabförbundet. Det är alltså verkligen money talks i det fallet. Men precis som utrikesministern säger i sitt svar har Palestinas ambassadör i Sverige uttryckt ett tydligt stöd för det svenska erkännandet och vårt samarbete med Palestina.Jag tycker att det vore fruktansvärt att döma ut allt detta på grund av att Palestina av ekonomiska skäl har tvingats komma med ett fördömande. Det var dessutom en tillfällig reaktion efter det som hänt med Saudiarabien, och där har ju relationerna normaliserats när det gäller det ekonomiska samarbetet.När det gäller mänskliga rättigheter och demokrati i Palestina kan man inte komma ifrån att den allra största kränkningen är Israels ockupation av Palestina. Det är det största brottet. Man kan inte direkt se att ockupationen, förtrycket och mördandet, som det tyvärr också handlar om, inte minst bombningarna av Gaza, har lett till mer demokrati och mänskliga rättigheter i Palestina. Självklart är det en grogrund för extremism.Det kunde man också se när Hamas kom till makten. Det var efter att människor hade hoppats länge på en fredlig lösning men upplevde att utvecklingen gick åt fel håll. Det var hela tiden nya bosättningar, fattigdom, elände och framför allt förtryck och ockupation. Det är i sådana lägen som extremistiska krafter växer till. Det kan vi se historiskt och i många andra delar av världen. Det blir en perfekt grogrund.Frågan om mänskliga rättigheter och demokrati i Palestina hänger nära samman med ockupationen. Ska vi långsiktigt förbättra villkoren i Palestina måste vi självklart ställa krav på palestinska myndigheten, men vi måste också ställa krav på Israel. Situationen är ohållbar. Det är en ockupation som bara fortsätter. Nya bosättningar gör att hoppet hos palestinierna släcks. Det är inte nog med att situationen står och stampar, utan det blir värre i och med att Israel lägger under sig fler och fler landområden genom nya bosättningar.Det pågår ett djupt förtryck av palestinierna. Om man inte har levt under dessa förhållanden kan man nog inte föreställa sig hur det är att i generation efter generation leva utan framtidshopp. Därför är det avgörande att vi i denna situation ställer krav även på Israel. Man får inte ensidigt göra Palestina till en syndabock och försöka utmåla det som att Palestina har misslyckats totalt och har problem med demokrati och mänskliga rättigheter. Det har Palestina, och det ska vi säga öppet och tydligt, vad gäller såväl rättigheter för hbtq-personer och kvinnor, som yttrandefrihet och mänskliga rättigheter.

Fru talman! Åter försöker vi diskutera palestinska myndigheten och de övergrepp som sker av palestinska myndigheten mot den egna befolkningen. Men Hillevi Larsson kan inte sluta tala om Israel. Det är nästan som en form av Israeltourette när det kommer till denna fråga och vi ska diskutera den enskilda händelsen. Det finns inget i ockupationen som tvingar palestinska staten att arrestera studenter i Ramallah. Det finns inget i ockupationen som tvingar Mahmoud Abbas att inte hålla val och inte tillåta fackföreningar. Denna utveckling har skett långt efter ockupationen. Mänskliga rättigheter är på tillbakagång i Palestina. Vad gör regeringen då? Jo, man ger Palestina en extra fet check på en halv miljard med argumentet att det var tvunget, för de skulle gå back ekonomiskt om man inte gjorde det.Många av de som var kritiska till att Saudiavtalet sas upp använde exakt samma argument. Det skulle inte sägas upp för att vi skulle gå back ekonomiskt. Det blir nästan lite ironiskt att det argumentet funkar i Palestina men inte i Sverige.Vi ska stå upp för mänskliga rättigheter oavsett vad det kostar - precis som Hillevi Larsson själv sa i den förra debatten. Men för Palestina är det tydligen okej att bryta mot mänskliga rättigheter och att inte stå upp för mänskliga rättigheter. De tjänar ju på det, för som tack får de en halv miljard extra från Sverige. Det är helt otroligt.I diktatorsklubben Arabförbundet går utvecklingen åt fel håll. Där var det för Margot Wallström tidigare väldigt viktigt att vara tydlig och stå upp för mänskliga rättigheter. Men här ger vi direkt statsstöd till den palestinska staten och regeringen. Vi ger pengar rakt in i statskassan. Det är pengar som används av palestinska myndigheten för att gripa studenter, förbjuda fackföreningar och inte hålla val. Besöket av Mahmoud Abbas beskrivs av Margot Wallström som historiskt. Ja, det är historiskt. Förra gången han var här var det i alla fall inom hans mandatperiod. Nu är det fem år sedan hans mandatperiod tog slut, men Socialdemokraterna och Miljöpartiet välkomnar honom med öppna armar. Det är extrem dubbelmoral.Vi kan ha åsikter om Palestina-Israel-konflikten, och det är bra att vi har det och diskuterar dem. Men vi måste även kunna titta på sakförhållandena inom palestinska myndigheten och säga att det inte är okej. Därför är det inte okej att in blanco ge en halv miljard extra till denna myndighet så att den kan fortsätta förgripa sig på mänskliga rättigheter och inte visa någon form av förbättring. Det är en olycklig utveckling. Det är skamligt att Sverige inte reagerar starkare.